Herr talman! Det är bra att vi genom Paul Lestander fått en katalogaria över alla de giftigheter den svenska anti-EG-rörelsen har att komma med. Det finns anledning att återkomma till de olika punkterna i den katalogarian; det går inte inom ramen för en kort replik.

Paul Lestanders inlägg är också en förolämpning mot alla de u-landsmedborgare som i nära samarbete med Gemenskapen ser ett hopp om utveckling och därigenom om resurser att komma till rätta med bl.a. miljöproblemen. Det är, herr talman, fattigdomen i u-länderna — en fattigdom som ofta fördjupas genom satsningar på misslyckad socialism — som är grund både till skuldkrisen och till miljöförstörelsen. Detta kan hävas genom skuldavskrivningar, ekonomisk utveckling och öppen handel. Allt detta kräver samverkan med EG.

Herr talman! Om Sverige vore medlem i EG, vilket i varje fall inte jag vill att vi skall bli, skulle naturligtvis både folkpartister och kommunister inom den politiska ramen arbeta med EG-frågorna. Det är en självklar politisk utvecklingsväg att de partier som verkar i de här parlamenten inom EG också arbetar med EG-frågorna, eftersom dessa länder redan är anslutna. Men när det gäller frågan om Sveriges anslutning måste det i en fungerande politisk demokrati som vår vara självklart att även kommunister på samma villkor som andra framlägger sin syn på verkningarna för Sveriges del av en anslutning. Det har i denna debatt förekommit inslag av en oerhörd indignation över att det i Sveriges parlament finns kritiker mot olika grader av associering eller anslutning till EG. Det tycker jag är ett antidemokratiskt tänkande. Att vi anser att Sverige inte skall vara anslutet till EG innebär inte att vi förolämpar människor i de länder som redan tillhör Gemenskapen. Vi framför endast vår synpunkt på hur Sverige bör förhålla sig till EG. Det är ett politiskt förhållningssätt och ingenting annat.
Herr talman! Jag vill först korrigera Paul Lestander på en punkt. Han sade i sitt anförande att EG var stark motståndare till sanktioner mot Sydafrika. Den av honom så förkättrade kommissionen har ju uttalat sig för att man skall införa fullständiga sanktioner mot Sydafrika. Sedan, herr talman, vill jag säga att Paul Lestander säkerligen mycket väl vet att det största kommunistiska partiet i någon demokrati, det italienska, inte av nödtvång utan av fri vilja och med stor entusiasm arbetar för att stärka den Europeiska gemenskapen, därför att man har tilltro denna. När Paul Lestander som företrädare för ett svenskt kommunistiskt parti spyr sin galla över människor som arbetar politiskt inom EG, träffar det inte minst hans egna partikamrater i Italien och i andra länder inom Gemenskapen.

Herr talman! Jag känner till det italienska kommunistiska partiets hållning i denna fråga, men vänsterpartiet kommunisterna i Sverige förbehåller sig naturligtvis rätten både att ha sin egen åsikt om EG oberoende av de italienska kamraternas åsikter och att helt självständigt formulera sina åsikter. Det är möjligt att folkpartiet har ett annat förhållningssätt till internationella frågor, dvs. att man följer någon form av s.k. falsk international eller att man har mer nivellerade möjligheter att uttrycka sina åsikter. Men för oss i vänsterpartiet kommunisterna är det som vanligt hedervärt att framhålla vår åsikt och själva formulera oss i allvarliga politiska samarbetsfrågor.

Herr talman! Som nytillkommet tillskott i denna kammare har vi inte erfarenhet av alla sedvanor. Sedvanan — om det nu är en sedvana — att samma morgon som en handelspolitisk debatt skall äga rum till kammaren överlämna väsentligt underlag för debatten tycker vi, liksom alla övriga oppositionspartier, innebär ett klandervärt beteende av regeringen. I detta avseende instämmer vi i vad Nic Grönvall inledningsvis sade. Jag skall inte beröra EG-frågan i stort — Per Gahrton kommer senare i debatten att uppehålla sig vid den. Jag kommer mera att hålla mig till de allmänna handelspolitiska frågorna och GATT-frågan. Jag kan inte låta bli att beröra vad Nic Grönvall sade inledningsvis. Det anknyter till en debatt som vi hade för inte så länge sedan här i kammaren. Han talar återigen om Europafrågan när han menar EG-frågan. Jag har försökt klargöra skillnaden mellan Europa och EG. Europa har 33 stater. Det sträcker sig från Uralbergen till Atlanten i öst-västlig riktning och från Malta till Nordkap i nord-sydlig riktning. Samarbetet med EG kan diskuteras, och samarbetet med Europa kan också diskuteras. Men det förvirrar diskussionen om man blandar ihop begreppen. En svensk författare skrev för några år sedan om Sverige som ett kupésamhälle. Jag kunde inte låta bli att tänka på detta när jag hörde statsrådet Anita Gradins inlägg i denna debatt. För några veckor sedan hade vi en biståndspolitisk debatt här i kammaren. Det var ett resonemang mellan specialister på u-landsproblem samlade i en kupé. I dagens debatt har det samlats ett antal personer som anser sig sakkunniga när det gäller internationell handel — det är alltså nästa kupé. Samtidigt har vi en riksdag som borde ha en helhetssyn på det globala samarbetet mellan människor och stater, och framför allt: vi har bara en jord, planeten Tellus, och den måste vi vara rädda om, för det finns ingen jord i reserv. Vi miljöpartister menar att detta måste vara utgångspunkten för den politik som förs, oberoende om det är fråga om u-hjälpsdebatt eller handelspolitisk debatt. Vi har bara en jord, och det finns ingen ny i reserv. Vi menar också att det är viktigt att ha en ideologisk grund att stå på när man diskuterar politiska frågor, både de stora och de små. Handelspolitiken är onekligen en stor fråga. Vår grund är de fyra solidaritetskraven: solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, solidaritet med världens folk, solidaritet med människor i vårt eget land samt solidaritet med kommande generationer. När vi med dessa utgångspunkter ser på världen kommer vi, med den kunskap som vi besitter om tillståndet på planeten, att finna att vi har all anledning att känna stor oro. Herr talman! Vi oroar oss över en hänsynslös exploatering av jordens tillgångar. Det gäller lagertillgångar som kol, olja, naturgas, metaller och andra mineraler. Det gäller jordbruksmark som förstörs genom jorderosion, försaltning, ökenutbredning, asfaltering eller kanske av bebyggelse och golfbanor. Vi ororas av att detta perspektiv saknas i regeringens syn på handelspolitiken. I stället talas det om värdet av ökad handel och ökad tillväxt, trots att vi knappast kan tvivla på att den sortens tillväxt som i-länderna driver fram kommer att leda till att mänsklighetens knappa resurser snabbt förbrukas. Vi oroas över Anita Gradins tillfredsställelse över möjligheten till ökad export av tropiska produkter, utan att hon ifrågasätter vad detta har för ekologiska konsekvenser, vare sig det gäller tullfrihet på elfenben eller diverse tropiska trädslag. Vi oroas över regeringens tilltro till värdet av ökad internationell handel, när vi vet att det med all sannolikhet betyder att industriländerna sprider sin teknik och sina förbrukningsmönster till de fattiga länderna. Vi vet ju redan att den rika femtedelen av världens befolkning — de som bor i de s.k. utvecklade länderna — förbrukar ungefär tre fjärdedelar av världens råvaror, energi, mineraler etc. Vi menar att regeringen i första hand borde ifrågasätta de förbrukningsmönster som de rika länderna har, eller tror regeringen och socialdemokratin att världen tål en råvaruförbrukning som är fyra gånger högre än dagens? Vi har ungefär 10 bilar på 25 svenskar. Vad tror Anita Gradin om samma biltäthet i Kina, Indonesien och Latinamerika? Vi oroas över industriländernas stora förbrukning av fossila bränslen som leder till stora utsläpp av koldioxid och därav följande växthuseffekt. Vi oroas över de stora utsläppen av klorerade kolväten, freoner och haloner, som hotar att upplösa det skyddande ozonskiktet. Det är i-länderna som har de dubbla ansvaret för att vara huvudanvändare av dessa tekniker och samtidigt sprida dem till u-länderna. Följderna av denna teknik drabbar hela världen, u-land liksom i-land. Naturligtvis kommer även människor i u-länderna att få hudcancer på grund av det upplösta ozonskiktet, lika väl som vi, trots att de aldrig har ägt ett kylskåp eller en halonbrandsläckare. Herr talman! Vi i miljöpartiet oroas verkligen över att vi har en regering och ett regeringsparti som tycks sakna sjukdomsinsikt. Planeten Tellus är nämligen ganska sjuk. Om vi vill vara solidariska på alla de fyra områden som jag inledningsvis nämnde, måste detta sätta sin prägel på hela vår politik, speciellt handelspolitiken. Jag vill därför fråga Anita Gradin: Ställer regeringen sig bakom solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet? Ställer regeringen sig bakom solidaritet med världens befolkning, med människor i vårt eget land och med kommande generationer? Om regeringen ställer sig bakom dessa fyra solidaritetskrav, vad blir då slutsatserna när det gäller handelspolitiken? Vi miljöpartister måste resa en rad frågetecken inför Anita Gradins honnörsord i inledningen till hennes anförande. Anita Gradin hyllar ett fritt handelsutbyte. Vad garanterar att det inte blir frihet enbart för den starke och smarte, dvs. för industrivärlden? Anita Gradin talar om ekonomisk tillväxt. Är det en ekologisk sund tillväxt hon avser, eller en cancertillväxt som ytterligare påskyndar exploatering och förstöring av knappa naturresurser? Det gäller att fylla orden med innehåll. Anita Gradin talar om tekniska landvinningar som sprids, vilka landvinningar avses? Är det flera bilar, flygplan och atomreaktorer som hotar med snabbare ökning av växthuseffekten och radioaktiv försmutsning? Det är dags att klarlägga retorikens verkliga innehåll. Det talas ofta om de fyra friheter som EG:s inre marknad strävar efter. Eftersom frihet är ett honnörsord — något som alla anser vara eftersträvansvärt — så accepteras ofta detta tal utan kritik. Vi miljöpartister vill att dessa friheter skall analyseras. Vad gäller dessa friheter? Frihet från vad och frihet till vad? Detta gäller inte bara EG utan i lika hög grad GATT-överenskommelsen. De fyra friheterna kan nämligen bli frihet från ansvar och frihet att exploatera. Miljöpartiet menar att det är en stor risk att dessa negativa frihetsaspekter blir de dominerande om vi kritiklöst accepterar Jacque Delors frihetsmål som i praktiken kan gå ut över både natur och människor. När regeringen uttrycker sin förtjusning över att den internationella handeln har ökat, måste vi miljöpartister fråga oss — och för övrigt behöver alla fråga sig: — detta betyder kanske att den internationella specialiseringen ökat, att produktionen blivit mer storskalig och att varorna transporteras mer än förut? Specialisering, storskalighet och ökade transporter över gränserna är faktiskt energikrävande, och energi är en knapp resurs. Ja, men vi sparar arbetskraft och ökar effektiviteten i produktionen genom specialisering och handel, säger man då i David Ricardos anda. Ja, men det är faktiskt inte arbetskraft som världen har ont om. Arbetskraft är en ständig, förnybar resurs, medan oljan, som är grunden för det moderna transportväsendet, inte är förnybar och inte heller den natur som försuras och dödas av trafikens utsläpp. Nic Grönvall, tänk på detta i samband med Öresundsbron! Ett av hoten mot världsfreden och den ekonomiska stabiliteten är skuldkrisen. Därom tycks vi alla vara överens. Regeringen konstaterar att problemen är olösta. Jag vill fråga: Har icke Sveriges regering skyldighet att söka en lösning på dessa problem och komma med idéer och förslag? Är icke dessutom skuldkrisen en talande demonstration av vilka resultat man kan vänta sig om man inför fullständigt fria kapitalrörelser? I detta fall har det lett till bortslösade pengar till investeringar av tvivelaktigt värde i vissa u-länder och till lyxkonsumtion i stor utsträckning samt inte minst en snabb påfyllning på många schweiziska bankkonton. Anita Gradin berör också Sydafrika. Vi beklagar att regeringen inte har kunnat göra mer för att kontrollera svenska företags metoder att överträda exportförbudet när det gäller Sydafrika. Vad som också är av vikt är att vi moraliskt brännmärker de företag som med diverse knep kringgår Sveriges exportförbud med hjälp av bulvaner eller dotterföretag i andra länder. Herr talman! Miljöpartiets grundläggande kritik mot de doktriner som dominerar handelspolitiken är att man i dessa förfallit till att bara räkna pengar. Pengar kan inte ätas. Miljöoch naturresurser har, så länge de inte har exploaterats, inget värde med det räknesättet. Man accepterar utan kritik en tilltagande storskalighet som inte bara leder till en ökad resursförbrukning, utan också gör att själva produktionskostnaden blir lägre. Detta medför en rad dolda kostnader som stat och kommun skall ställa upp och betala. Det gäller den s.k. infrastrukturen och människors tid och välbefinnande. Ju större skala, desto längre arbetsresor. I storstäder med storskaliga arbetsplatser är ett par timmars tid för resor till och från arbetet ingalunda ovanligt. Det är i själva verket obetald arbetstid som den enskilde offrar på storskalighetens altare. När det gäller de fyra friheterna är vi i miljöpartiet odelat positiva till friheten för människor att resa, träffas och studera. Men en total frihet att arbeta i alla EG-länder är förmodligen en större frihet än vad samhällena för närvarande orkar med. En fri europeisk arbetsmarknad med höga murar gentemot resten av världen är knappast förenlig med kravet på solidaritet med världens folk. När det gäller frihet att utbyta varor och tjänster över gränserna är jag övertygad om att denna frihet måste förses med begränsningar. Jag har redan tidigare i denna kammare framhållit att frihet att producera där det är billigast, och att kunna köpa utan restriktioner, leder till att det land som vill driva en ansvarsfull miljöoch socialpolitik exporterar miljöfarlig och människoexploaterande verksamhet till länder med låga eller inga krav på miljöskydd, arbetsmiljö eller social omsorg. Ett sådant handelsutbyte leder till att exploateringen fortsätter att förvärras i dessa länder, samtidigt som svenska arbetare kanske blir arbetslösa. En ytterligare risk med denna form av fullständig frihet i handelsutbytet är givetvis att vi kommer att importera produkter som är mindre hälsosamma. Det gäller exempelvis livsmedel som framställts med metoder som vi själva genom lagstiftning förbjudit då de gör produkten mindre hälsosam. Vi har här i kammaren haft en diskussion om äpplen och päron. Frågan gällde då om vi skall acceptera att äpplen och päron som importeras till Sverige har producerats med metoder som vi anser hälsovådliga för människor och natur. Är en sådan import förenlig med kravet på konkurrens på lika villkor? Är en sådan import förenlig med ansvaret — solidariteten — för djur, natur och det ekologiska systemet? Den frihet som vi kanske bör oroa oss mer för än någon annan, om den får utvecklas utan begränsningar, är frihet för kapitalet att röra sig fritt över gränserna. Det är inte säkert att världen har råd med en svensk livsstil enligt vilken man alltmer kräver rätten till en vinterresa till Alperna och till en sommarresa till Italien eller Spanien. Vi menar att det är dokumenterat farligt att de multinationella företagen får full frihet att flytta kapital över gränserna. Ty kapital är makt, och kapitalets makt är den starkes makt. Om den starke får utöva sin makt utan begränsningar ligger det en stor fara i detta. Dessa företag känner bara en solidaritet, nämligen solidaritet med företaget, vilket i praktiken betyder solidaritet med den lilla grupp av företagsledare och dominerande aktieägare som styr företaget. Storskalighet har sitt pris. Vi menar att detta pris är alltför högt. Den vanliga människan blir alltför liten i denna giganternas värld. Hon känner sig maktlös och alienerad, hon kan varken förstå eller påverka. Det är vårt, politikernas, ansvar att ta dessa problem på allvar. Vi miljöpartister säger tills vidare nej till denna kapitalets frihet att okontrollerat röra sig över gränserna. Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring, sjunger biskop Thomas i sin frihetssång. Men han tillägger: den frihet väl kan bära. Regeringens förtjusning över den nya GATT-rundan med dess konsekvenser för jordbruket är illavarslande. Detta betyder inte att vi miljöpartister ansåg att läget var gott före den senaste GATT-överenskommelsen. Jag blev i går uppvaktad av fem bekymrade bönder. De konstaterade att svenskt jordbruk har ställt upp på alla samhällets krav om rationalisering och produktivitet. Nu befinner man sig i en situation där man ser framtiden an med stor fruktan. Regeringen kräver harmonisering med GATT och vill samtidigt slopa mjölksubventionerna. Vi miljöpartister konstaterar att staten under hela efterkrigstiden drivit fram ett jordbruk, som är oekologiskt och som därför skadar människor och miljö och ger oss sämre livsmedel än vad vi skulle behöva ha. Detta är återigen en följd av att man tror att allt kan räknas i pengar. Det är bara pengar som räknas. Nu är risken stor att den nya globala jordbrukspolitiken med konkurrens över alla gränser gör den andra villan värre än den första. Jordbruket är vår viktigaste näring. Det är bara den som producerar livsmedel, och livsmedel är medel till liv. Medel till liv är tillsammans med ren luft och rent vatten grunden för vår tillvaro och vår viktigaste livsbetingelse. De är alltför viktiga för att överlämnas till ekonomernas och handelspolitikernas diktatur. Jag har sagt det förut från denna talarstol: Våra GATT-förhandlare måste sätta ekologins och resurshushållningens krav först i sitt arbete. Naturligtvis skall inga handelshinder behållas för sin egen skull, men vi måste se till att man i GATT-arbetet tar hänsyn till både naturens villkor och arbetarnas behov av fysisk och psykisk hänsyn. Det är stor risk för att de s.k. positiva resultaten av GATT-förhandlingarna blir katastrofala för svenskt jordbruk. Detta leder till ytterligare förluster för miljö och människors hälsa, för att inte tala om förlust av självtillit och självförsörjning. Herr talman! Jag måste sammanfattningsvis konstatera att vi miljöpartis ter med oro ser hur regeringen alltmer tycks bli den okontrollerade frihetens banérförare i det internationella handelssamarbetet. Det är en frihet, som sedan gammalt kallas Manchesterliberalism och som gjort penningen till sin Gud. Det är hög tid för en synvända. Den behöver för övrigt inte bara drabba regeringen och socialdemokraterna, utan i lika mån de partier som står regeringen närmast, nämligen moderata samlingspartiet och folkpartiet. Dessa tre partier tycks ju föreställa sig att allt kan räknas i pengar och att frihet utan gränser är den bästa friheten.

Herr talman! Regeringsdeklarationen om handelspolitiken tar upp ett brett spektrum av handelspolitikens dagsfrågor, alltifrån GATT-förhandlingarna och EG till handel med u-länderna och det nordiska samarbetet. Vi kan som vanligt i debatten notera en bred uppslutning kring frihandeln från de större partiernas sida. Miljöpartiets inträde i riksdagen förra året innebär dock att vpk inte längre behöver känna sig lika ensamt som tidigare i sin mer isolationistiska inställning när det gäller handelspolitiken. Faktum kvarstår dock att närmare 90 90 av riksdagsledamöterna står bakom en positiv inställning till frihandelsorganisationen GATT med dess betydelse för ett litet och utrikeshandelsberoende land som Sverige. Det vpk och miljöpartiet inte vill förstå är att man måste ge och ta i ett internationellt samarbete. Vi kan inte välja och vraka när det gäller de internationella spelreglerna. Vi måste även acceptera de problem dessa ibland kan innebära för oss med bl.a. de omställningar och förändringar som följer med frihandeln. Alternativ till handel är för Sveriges del stagnation och tillbakagång, och alternativet till det regelverk som skapats genom frihandelsorganisationen GATT och andra överenskommelser är den starkes rätt att ta för sig utan hänsyn till de små länderna. Den som i dag studerar den handelspolitiska kartan kan se att de positiva tecknen överväger. Världshandeln har ökat starkt under det senaste året. GATT-förhandlingarna om en utvidgning av liberaliserande handelsregler på nya områden utöver varuhandelns område utvecklas nu väl. Den amerikanska regeringen och kongressen har i varje fall tillfälligtvis — vi får se hur det ser ut i ett längre perspektiv — tonat ner sina protektionistiska tongångar. Det är också uppenbart att det hotande jordbrukskriget mellan USA och EG tycks ha kommit av sig. För Sveriges och övriga EFTA-länders del ser vi också nya förhandlingsöppningar när det gäller det för oss livsnödvändiga EG-samarbetet. De enda molnen på himlen tycks vara vad den internationella konjunkturavmattningen, som förr eller senare måste komma, kan föra med sig på det handelspolitiska området i form av olika påfrestningar. Därtill skall också läggas skuldkrisen i u-länderna, som knappast har dämpats under senare år, snarare tvärtom. Skillnaden är bara att i-länderna har lärt sig att hantera sina stora fordringar litet smidigare utan att för den skull gå med på några större eftergifter. Frågan är egentligen hur länge man kan fortsätta på detta sätt innan den sociala krisen blir helt akut i exempelvis många latinamerikanska länder. Här delar jag flera tidigare talares oro. De rika i-länderna måste nu på allvar ta itu med skuldkrisen. Det måste bli något mer än den kosmetika som hittills har använts. Annars går vi en svår social kris till mötes, framför allt i Latinamerika. Handelsrelationerna till öststatsländerna tas också upp i den handelspolitiska deklarationen. Det är riktigt att den pågående liberaliseringen av öststatsekonomierna ökar möjligheterna till en större handel österut för Sveriges del. Näringsutskottet har för sin del försökt lämna sitt bidrag till detta genom att föreslå ett fristående svenskt handelskontor i Moskva med fortsatt möjlig uppföljning i form av handelsrepresentation i de baltiska staterna. En annan fråga gäller den amerikanska embargopolitiken. Jag vill framhålla att jag på intet sätt storleksmässigt vill jämföra de frågor jag nu talar om. Det är dock viktigt att det kommer lättnader till stånd när det gäller exporten av högteknologiska varor från väst till öst. Den omställning som nu måste ske inom öststaternas näringsliv behöver den typen av produkter. Lättnader på detta område skulle alltså vara mycket välkomna. Ett oroande tecken är dock den ökande skuldsättningen i öst, t.o.m. i ett land som Sovjetunionen. Liberaliseringen och omställningen av öststaternas näringsliv kostar mycket pengar. Det bästa västländerna kan göra i nuvarande läge för att stödja avspänningen är att på olika sätt ekonomiskt stötta den utveckling som nu är på gång. Herr talman! Jag vill också säga några ord om GATT-förhandlingarna. Uruguay-rundan för att utvidga frihandeln till nya områden såg länge ut som ett misslyckande. Så sent som vid kontrollstationen i Montreal i december förra året hade det inte hänt särskilt mycket. Vi som var där som parlamentariska observatörer upplevde motsättningarna mellan USA och EG som mycket stora på jordbruksområdet, liksom exempelvis motsättningarna mellan Indien och en stor grupp u-länder å ena sidan och i-länderna å den andra sidan i fråga om tjänstehandel och även immaterialrätt. Jag vill därför gärna hålla med statsrådet Gradin när hon säger att man i fråga om jordbruket nådde något av en historisk uppgörelse i Genéve i april, som också kan dra med sig en positiv utveckling på de andra områdena. Sällan har en internationell handelsuppgörelse slagit igenom så snabbt på det nationella planet som den frysning av generellt jordbruksstöd och skyddsåtgärder som man då kom överens om, för bara någon månad sedan. Vi har redan sett effekterna av detta i regeringens proposition om priserna på jordbruksprodukter. Så snabbt har det alltså gått. Vad kommer då den ökade internationella handel med jordbruksprodukter som nu skymtar att innebära för Sveriges del på sikt? Förhoppningsvis lägre priser för konsumenterna och utökade exportmöjligheter för de effektiva delarna av svenskt jordbruk. En annan fråga som naturligtvis också kommer att föras upp på den politiska dagordningen gäller relationen mellan miljöpolitik och handel. Lars Norberg har här varit inne på den diskussionen i sitt inlägg. Jag läser i den handelspolitiska deklarationen att Sverige inom OECD har tagit initiativ till en analys av sambanden mellan miljöpolitik och handel. Det tycker jag är bra, eftersom detta naturligtvis rymmer olika problem som man bör vara medveten om och måste angripa på många olika sätt. Vi har ju vår livsmedelskontroll, som vi försöker göra så effektiv som möjligt, för att de livsmedel vi producerar nationellt och internationellt skall vara så bra som möjligt och produceras med så goda metoder som möjligt. Men om man öppnar handeln på detta område utan att samtidigt ha goda överenskommelser mellan länderna, måste man vara medveten om att det är nödvändigt med en fortsatt effektiv livsmedelskontroll. Jag tror att vi kan nå goda överenskommelser i Europa, och förhoppningsvis också med andra jordbruksexporterande stater. I vissa lägen får man diskutera vad som ytterligare kan göras för att ta till vara svenska konsumenters intressen av hälsosamma livsmedel. Vi måste också, som Lars Norberg har gjort, diskutera de självklara krav som svenska jordbrukare kan ställa på likvärdig behandling och likvärdiga konkurrensvillkor jämfört med utländska jordbrukare. Vi får fråga oss vilka krav vi kan ställa i varje läge. Självfallet skall vi ställa alla de hälsokrav som är nödvändiga. Men de måste vara väl övervägda. Vi måste också veta vad det kostar extra. Vi måste kunna diskutera hur vi skall lösa dessa problem. Lösningen är inte ökade restriktioner, enligt min mening, utan den ligger i att marknadsföra den höga kvalitet som vi har, med de hårda hälsooch miljökrav vi ställer på svenska livsmedel. Det borde kunna vara en konkurrensfördel. På den vägen skall vi gå. Vi skall förena miljöintresset och intresset av frihandel på jordbruksområdet på ett sådant sätt att de extra krav vi ställer på svenskt jordbruk icke blir något negativt för de svenska jordbrukarna, utan att det tvärtom kan bli en konkurrensfördel, genom att vi därigenom markerar den kvalitet dessa livsmedel har. Denna typ av diskussion kommer vi att få föra på många områden. Det finns en problematik här, och det finns inga lätta lösningar. Jag tycker att det är oriktigt när man från en del håll säger att den svenska regeringen inte skulle vara medveten om denna problematik. Att tro att man i längden kan hålla på med nuvarande jordbruksregleringar, för att den vägen komma fram, vore felaktigt inte bara ur samhällssynpunkt utan också ur konsumenternas synpunkt. Herr talman! Till slut tänkte jag säga några ord om våra förhandlingar med EG. Här gäller fortfarande det s.k. EFTA-spåret. Efter Jacques Delors tal inför EG-parlamentet i januari i år har detta spår blivit ännu mera hett. Det är glädjande att notera att EFTA:s statsministermöte i Oslo strax efter Jacques Delors utspel tog fasta på det mest ambitiösa av Delors båda samarbetsalternativ, med en gemensam beslutsordning och gemensamma institutioner på det ekonomiska området. Vad Delors föreslår är egentligen ingenting annat än Sveriges gamla tanke från början av 70-talet, nämligen att det i botten bör ligga en tullunion. Detta avvisade EG vid det tillfället, i början av 70-talet. Nu är man kanske mogen att diskutera denna tanke på allvar. Under alla förhållanden kommer de närmaste tolv månaderna att bli mycket spännande i dessa förhandlingar. De blir nämligen utslagsgivande för lång tid framöver för om Sverige kommer att få det nära, omfattande och varaktiga samarbete som vi eftersträvar och som är en absolut nödvändighet om vi skall behålla sysselsättning och välstånd i ett land som har en så oerhört stor del av sin handel med EG. Det finns oklarheter när det gäller dessa förhandlingar och förhandlingsmandaten på både EFTA och EG-sidan. Det är fortfarande oklart hur väl förankrat Delors förslag är i tongivande EG-länder. Vi vet inte heller vilka problem som kommer att möta parterna när de verkligen skall sätta sig ner och diskutera. På EFTA-sidan råder det oklarheter om Schweiz över huvud taget är berett att diskutera en tullunion. Eftersom det är fråga om ett land som inte ens ansett sig kunna gå med i FN är det knappast förvånande. Schweiz verkar vara övertygat om att det kan klara sig bra genom att bjuda över EG när det gäller förmåner till företag och kapital. Men enligt min mening kan detta aldrig bli Sveriges väg. För oss i Sverige står alltför mycket på spel för att vi skall kunna rätta vår marschtakt efter den mest senfärdige inom EFTA, om Schweiz skulle besluta sig för att inte följa övriga EFTA-länder. Det är viktigt att vi på ett tidigt stadium markerar detta för vår EFTA-partner Schweiz. Herr talman! Sveriges utgångspunkt måste vara att man skall ha en optimistisk syn på EFTA och dess möjligheter. Då är det viktigt att EFTA-samarbetet byggs ut. Det stärker självkänslan och sammanhållningen inom EFTA om inte allt kretsar kring relationerna till EG. Därför var det viktigt att EFTA:s statsministrar kunde fatta ett principbeslut om införande av frihandel med fiskprodukter inom EFTA-området, även om det var en del hårda förhandlingar innan beslutet kunde fattas. I detta sammanhang har EFTA:s parlamentarikerkommitté enligt min mening spelat både en initiativtagande och en pådrivande roll, vilket vi, om sanningen skall fram, gärna vill ha litet beröm för.

En annan sak som jag gärna vill aktualisera är ett omfattande program för studentutbyte mellan EFTA-staterna. Ett sådant program mellan de nordiska länderna har tillkommit genom det s.k. Nordplusprojektet. Varför kan man då inte också försöka få med Schweiz och Österrike och göra det hela till ett stort EFTA-projekt? En sådan utvidgning skulle välkomnas av svenska studenter, det är jag övertygad om, och det skulle också visa EG att vi fortfarande kan åstadkomma en del själva också och inte bara står och hänger på låset för att komma med i det s.k. ERASMUS-programmet för studentutbyte inom Gemenskapen. Ett initiativ på detta område från statsrådets sida tror jag skulle välkomnas i alla läger. Ett EFTA-plussamarbete skulle alltså sitta bra i dagens läge. Jag tänkte något kommentera det som har sagts här tidigare. Jag begär inte nödvändigtvis någon replik, tvärtom tror jag att det är viktigt att statsrådet Gradin får tillfälle att komma upp i talarstolen, eftersom det i första hand ändå är hennes och regeringens handelspolitiska deklaration som skall diskuteras. Jag kan emellertid inte undgå att säga till Nic Grönvall att det faktum att man vill ha ett mycket nära samarbete med EG inte nödvändigtvis behöver innebära att man lägger sig platt till marken på alla punkter. Ett sådant område som jag har pekat på är den rätt som varje land borde ha, och som varje land faktiskt tar sig när det kommer till kritan, i varje fall de stora länderna, att värna om den nationella äganderätten och om sina allra största företag. Jag tror att det blir än mer viktigt i ett läge då så mycket annat internationaliseras. Då har man åtminstone en nationell ägarkontroll över företag som är viktiga för den nationella identiteten även inom ramen för ett integrerat Europa, vilket kommer mer och mer. Det är alltså bakgrunden. Den redovisning som Nic Grönvall gav av hur vi tillämpar förvärvslagstiftningen i det här landet stämmer inte. Vi har icke vid något tillfälle, Nic Grönvall, sagt nej till ett utländskt förvärv av något svenskt företag. Kom inte och säg att vi inte har rättat oss efter de internationella spelregler som gäller! Tvärtom har vi gått mycket långt. Att vi däremot vill föra ett resonemang innan något sådant sker må vara en annan sak. Jag vill lämna en sakupplysning till Per-Ola Eriksson. Han sade att EFTA-delegationen inte räcker som informationskanal för riksdagen när det gäller EG-politiken. Det är möjligt att det inte gör det fullt ut. Men till detta kommer utrikesnämnden, anslagsframställningar, handelspolitiska debatter, osv. Men faktum är att riksdagens partier gemensamt i utrikesutskottet har kommit överens om och varit eniga om att vi skall satsa på en utvidgad EFTA-delegation som den främsta informationskanalen mellan riksdag och regering när det gäller den löpande informationen kring bl.a. EG-frågorna. Då tycker jag att det är fel att Per-Ola Eriksson går upp talarstolen och säger att centern vill något annat. Centern har i själva verket varit med om att fatta beslut om den överenskommelse som har träffats. Därmed tycker jag att alla resonemang om att regeringen försöker smyga och hålla undan riksdagen kan föras åt sidan. Vi kommer att få utökade möjligheter genom den utökade EFTA-delegationen och dess delvis nya mandat. Jag kommer som ordförande i EFTA-delegationen att ha ambitionen att se till att kanalerna löper smidigt mellan riksdag och regering i detta sammanhang. Herr talman! Lars Norberg talade om friheten för kapitalet att röra sig hur som helst. Det är en frihet som man inte obetingat kan skriva under på. Kapital är nämligen makt, och i fråga om detta låter Lars Norberg i vissa fall som en socialdemokrat. Självklart är det så, men jag tycker att ni i miljöpartiet är på fel väg när ni tar upp en diskussion om nationalstaten och om att man genom att isolera sig skall lösa dessa problem. När kapitalet blir internationellt, vilket det redan är, löser man inte denna fråga genom att varje nationalstat agerar för sig och att varje fackförbund i ett land agerar för sig, utan man löser denna fråga genom att samverka. Vad det är fråga om i detta sammanhang är att bygga upp en ny bas för denna samverkan. Jag är övertygad om att vi har goda vänner och positiva och progressiva krafter bl.a. inom EG som kan hjälpa till att bygga denna internationella bas för en ny medborgarkontroll och för en ny facklig kontroll över de stora multinationella företagen. Vi i Sverige kommer aldrig att klara av denna kontroll. Vi kommer aldrig att klara av kapitalet. För att få en medborgarnas kontroll över dessa krafter måste en ny regional och europeisk bas byggas upp. Det är en av de viktigaste samverkansfaktorerna för socialdemokratin när man diskuterar med andra socialdemokratiska partier både inom och utom Europa.

Herr talman! Det kan onekligen vara litet svårt att administrera sina noteringar efter en så här lång debatt. Därför gör jag det lätt för mig och börjar med att kommentera det senaste inlägget. Självfallet slog statsrådet Gradin beträffande min kritik av den valda informationsmetoden tillbaka mot mig. Det är klart att statsrådet måste polemisera i den frågan. Men den polemik som erbjöds var väl ändå inte den bästa. Om nu skriften var avsedd för en debatt i början av juni, varför i all sin dag då provocera oss kl. 08.00 på morgonen just den dag då vi har handelsdebatt? Statsrådet kunde väl ha valt att lägga fram materialet nästa måndag eller vilken annan dag som helst. Att komma hit och tro att det går att lägga fram ett material kl. 08.00 på morgonen utan att vi får ha en debatt i sakfrågan vore verkligen barnsligt. Men så barnslig tror jag inte att statsrådet är. Så något om situationen och tolkningen beträffande Oslomötet. I mitt huvudanförande angav jag att det finns två synsätt här. Men i ett hänseende representerade Oslomötet det som är det enda karakteristiska för EFTA — dvs. att organisationen sammanhålls av en negation, nämligen den att länderna i fråga inte är medlemmar i EG. Detta är alltså det enda som länderna har gemensamt — äkta gemensamt skulle jag vilja säga. Det uttalande som gjordes efter Oslomötet var ju också en bekräftelse i detta sammanhang. Statsöverhuvuden reste till Oslo, så även Ingvar Carlsson. Han talade om tullunionen såsom ett önskvärt mål och sade att man inte skulle acceptera en politikens minsta gemensamma nämnare. Men det är ju vad som skedde. När det sedan gäller det fortsatta EFTA-arbetet och uppdelningen av arbetet på de olika arbetsgrupperna, Anita Gradin — här fick vi nu en bättre förklaring än den som vi fick på presskonferensen tidigare i dag — är det väl värt att notera vad jag nyss sade om EFTA. Det är ju inte fråga om en organisation som sammanhålls genom en gemensam politik och ett gemensamt intresse, utan det handlar om en organisation som sammanhålls genom en negation. Nog måste väl ändå högst betydande risker vara förenade med att uppdragen för svensk del läggs ut på nationer som inte delar våra värderingar i dessa mycket väsentliga frågor. Till sist vill jag säga något till Per-Ola Eriksson om centerns förslag till en framtida politik. Om man verkligen menar allvar med talet om ett frihandelsavtal mellan USA, Japan och EFTA, vill jag förutskicka att det inte är GATT-konformt, med mindre än att vi gör omfattande korrigeringar beträffande våra externa tullar.

Herr talman! Jag skall replikera på föregående talare i tur och ordning. Jag börjar med Lennart Pettersson.
Ännu en gång ber jag att få erinra om att genmälen i denna omgång gäller statsrådets anförande. Det fanns tillfälle till genmäle med anledning av Lennart Petterssons anförande efter det anförandet.
Herr talman! Jag avstod från genmäle då jag trodde att jag skulle ha tillfälle att replikera på Lennart Pettersson nu. Jag är ledsen att jag inte har tillfredsställande kunskaper om debattreglerna. Men jag skall läsa på dessa bättre till nästa gång, herr talman! När det gäller tullunionen, statsrådet Anita Gradin, kan jag inte låta bli att gör den reflexionen att det finns en viss risk att Sverige blir en del av Festung Europa — dvs. en fästning med höga murar mot övriga världen. Det har talats om kapitalets frihet. Jag skulle vilja fråga: Vilka resultat har uppnåtts i samarbetet mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen i olika delar av världen när det gäller att få kontroll över det internationella kapitalets fria rörelser? Det är väl lämpligt att vidta åtgärder som visar på resultatet av en sådan här kontroll innan man nedrustar de kontroller som redan finns. Vi har talat om skuldkrisen. Jag tycker att denna, som jag har sagt förut, är ett enastående skräckexempel när det gäller det internationella kapitalets totala frihet och de katastrofala följderna av denna. Det fanns ingenting som hindrade det fria kapitalet att röra sig fritt eller som hindrade en uppbyggnad av skuldbördor i åtskilliga av de u-länder som nu plågas. Jag ställde ett antal frågor till Anita Gradin om vilken ideologi som är vägledande för regeringens handelspolitik. Men jag har inte fått svar på någon av mina frågor. Bl.a frågade jag: Ställer regeringen upp på solidariteten med djur och natur och med det ekologiska systemet, på solidariteten med världens folk, med människor i vårt eget land och med kommande generationer? Om regeringen ställer upp på dessa solidaritetskrav, vad blir då slutsatsen när det gäller handelspolitiken? Vilket värde tillmäter Anita Gradin orden ”det fria handelsutbytet”? Vad är det som garanterar att friheten inte bara blir en frihet för den starke och smarte? Vilket slags ekonomisk tillväxt är det som avses? Är det en ekologiskt sund tillväxt eller är det en cancertillväxt som ytterligare påskyndar exploateringen och förstöringen av knappa naturresurser? Anita Gradin talade om tekniska landvinningar. Men vad är det för landvinningar som vi skall sprida? Gäller det fler bilar, eller fler flygplan eller fler atomreaktorer? Jag har, som sagt, inte fått svar på någon av mina frågor. Därför efterlyser jag fortfarande svar på dessa.

Herr talman! Det är beklagligt om utrikeshandelsministern har missförstått mitt tal så fullständigt. Jag talade om en mera alleuropeisk politik som en motvikt till en EG-associering/EG-anslutning. Men enligt Anita Gradins beskrivning skulle jag vilja ha en isolering. Anita Gradin svarade över huvud taget inte på de båda mycket konkreta frågor som jag ställde, nämligen: Är ministern beredd att ta initiativ till åtgärder som på sikt innebär att man bringar USA att upphöra med sitt teknikembargo? Är ministern beredd att ta initiativ till en avskrivningspolitik gentemot de outvecklade länderna med tanke på deras enorma skuldbörda? Jag kommer inte att ta upp ytterligare saker i detta genmäle, utan jag hemställer, som sagt, om statsrådets svar på mina frågor. Därefter kan debatten återupptas.

Herr talman! Först vill jag säga några ord om EFTA-delegationen. Jag är till freds med att EFTA-delegationen utökas som ett organ för att ge riksdagen möjlighet att närmare följa EG-arbetet. Det var också ett krav som vi ställde i centerns motion om Europafrågor när de behandlades i fjol vår, och vi har upprepat kravet till årets riksdag. Det är bra, men det är viktigt att informationsflödet till delegationen blir rikligt, så att man kan få del av materialet. Jag tog upp detta om en redovisning av Europadebatten tidigare i dag mot bakgrund av att Anita Gradin själv i sin deklaration hänvisade till den redovisning som lämnades i morse. Anita Gradin blev då litet upprörd. När hon med inte mindre än 213 ord i den handelspolitiska deklarationen berör just denna redovisning, är det naturligt att också vi vill ta upp den. Det är viktigt att vi får en ordentlig demokratisk förankring av beslutsprocessen i EG-frågorna. Riksdagen får inte ställas offside utan måste vara med och föra diskussionen på djupet. Annars får vi bara ta ställning till förslagen när de är färdigbehandlade, och då blir det fråga om ”take it or leave it”.

Herr talman! För det första vill jag tacka Anita Gradin för uppgiften att Sverige inte är med i SEV. Jag trodde tidigare att det inte behövde framhållas av ett statsråd i Sverige, men jag har nu blivit korrigerad i den uppfattningen. För det andra vill jag gärna säga att jag för egen del inte uppfattar att regeringen normalt har varit snål med information till riksdagen. Den information som vi har fått i EFTA-delegationen har varit riklig, och om vi har påkallat mera har vi fått det. Därför var det desto mera anmärkningsvärt att regeringen i dag gick ut som den gjorde, i en presskonferens, med det material som vi från folkpartiets sida hade begärt att få del av dagarna innan. Bengt Westerberg begärde själv att få sådant material för sin och för min del, men det avvisades av departementet. Syftet med den manövern var naturligvis att regeringen själv ville lägga beslag på det lilla massmedieutrymme som finns en sådan här dag, före en helgdag. Det var inte en snygg hantering av den informationsdelen. I övrigt har jag inte någon kritik mot regeringen för brist på information till riksdagen i EG-frågan. För det tredje vill jag återkomma till frågan om en tullunion. Statsrådet har pekat på att det är en fråga där Schweiz har svårigheter att vara med. Jag tror att det förhåller sig så. Anita Gradin sade också i sitt senaste inlägg att man från svensk sida inte uteslöt en sådan lösning. Jag vill då ställa frågan: Innebär EFTA-samarbetet att det i slutomgången kan vara Schweiz omedgörlighet som förhindrar att Sverige får en tullunion med EG? Eller är vi beredda, om så påkallas, att bryta EFTA-samarbetet på den punkten och ensamma eller tillsammans med andra EFTA-länder som så Önskar i förhandlingar eftersträva att nå en tullunion med EG? Det är bra om vi får ett klarläggande på den punkten. För det fjärde undrar jag hur det blir med inflytandet för Sveriges del i det lilla rum för EFTA-länderna som Delors vill bygga i anslutning till EG men utan någon mellanvägg. Där är troligen den allvarligaste bristen i hela Delors-planen. För det femte vill jag, herr talman, när det gäller regeringens misslyckade ekonomiska politik nöja mig med att instämma i den mycket hårdhänta kritik som statsrådet själv i sin deklaration riktar mot sin regering. Där står: ”Effektiva åtgärder måste sättas in tidigt för att motverka prisstegringar. Annars finns risk för ekonomisk-politiska åtstramningar och negativa effekter på tillväxt och handel.” Det kunde inte ha sagts bättre av Bengt Westerberg eller någon annan från den liberala sidan. Det är just det som vi kritiserar regeringen för att den inte har insett. Det är roligt om Anita Gradin inser det i dag, men det hade varit roligare om regeringen hade insett det i tid. För det sjätte vill jag erinra om att Anita Gradin ännu inte har uttalat om hon instämmer i påståendet om att marknadsekonomin har gjort mera för att höja välståndet än någon s.k. politisk reform. Jag tycker att hon kunde ha gjort det. Hon kunde ha gjort det så mycket lugnare som mina ord i stort sett var ett ordagrant citat av vad Kjell-Olof Feldt har anfört i tidskriften Tiden.

Innan jag lämnar ordet för ännu en replikomgång, vill jag meddela kammaren att vi nu bedömer att ingen votering med anledning av arbetsmarknadsutskottets betänkanden 13 och 19 kommer att medhinnas i dag. Voteringarna i dessa båda ärenden kommer i stället att ske vid sammanträdet på tisdag.

Fru talman! Jag tolkar Anita Gradins inlägg, att eventuell omöjlighet från Schweiz sida inte kommer att hindra Sverige och andra EFTA-länder som så önskar — och som har möjlighet att få det — att finna en anknytningsform, t.ex. i form av tullunion. Jag tycker att det är bra att detta har uttalats. Statsrådet har inte velat ta upp en diskussion med mig om inflytandefrågorna. Jag tycker därför att jag vill stryka under att min uppfattning är att Delors-planen i betydande utsträckning syftade till att förhindra att länder som nu ingår i EFTA skulle göra sig besväret att söka medlemskap i gemenskapen. I första hand riktade sig naturligtvis detta mot Österrike, vars medlemsansökan nu ändå uppenbarligen är på väg. Jag styrks i den uppfattningen när jag i Dagens Industri läser ett uttalande som EG:s s.k. utrikesminister Frans Andriessen gjorde nyligen. Han säger: När jag satt vid bordet och hade framför mig tolv delegationer från EG:länder och sju delegationer från EFTA, kunde jag inte låta bli att tänka på hur det skulle bli att hålla ministermöten med alla dessa. Det är klart att det är där vi har grunden till Delorska rummet; rummet med en vägg mot EFTA, men utan dörr. Anita Gradin har i dag sluppit att föra en debatt om teko, sluppit att föra en debatt om Interamerikanska utvecklingsbanken. Tvärtom har hon i sin deklaration uttalat sig positivt om den bankens verksamhet. Jag konstaterar detta, och gläder mig åt det. Detta är gamla stridsfrågor, som vi har fört debatt om många gånger. Jag kan nu notera att socialdemokratin har vänt 180 grader och intagit en ståndpunkt som har varit naturlig för det parti jag representerar. På den tid som återstår vill jag ställa en fråga till Anita Gradin. Det gäller avtalen med Östeuropa. EG har, som vi vet, i vissa fall redan fått avtal och arbetar med att få ytterligare avtal med Östeuropa. Man har sagt nej till Rumänien, eftersom Rumänien kränker de mänskliga rättigheterna. Jag tycker att det är strongt och riktigt gjort av EG. Nu undrar jag: Finns det någon förutsättning för att ett land som Sverige på ett likartat sätt kan söka nå avtal av snarlik innebörd som dem som EG träffar med öststaterna? Jag tycker att det vore värdefullt om vi kunde göra det. Jag skulle uppmuntra regeringen om den ville slå in på en sådan linje.

Fru talman! Jag vill återvända till diskussionen om tullunionen. Att döma av handelsdeklarationen och av det utrikeshandelsministern senare har sagt tycks man vilja lyfta fram tullunionstanken igen, trots att den vid Oslo-mötet fick en mer välgörande nedtoning. Jag tycker att det finns skäl att säga att intresset inte enbart skall fästas vid den delen. Den här debatten, som egentligen är en handelsdebatt som skall omfatta hela världen, har egentligen kommit att handla väldigt mycket om EG. Det är ganska naturligt. Men jag tycker att det finns en sak som man bör poängtera. Det är den fixering som många i debatten gör kring Delors och hans utspel. Ur demokratisk synpunkt finns det en hel del betänkligheter i att ett uttalande av en enda person i Västeuropa i så hög grad styr den debatt som skall handla om handeln över hela världen. Det finns anledning att lägga demokratiaspekter på det västeuropeiska samarbetet i större utsträckning än vad som hittills har gjorts. Jag vill återvända till en av mina första frågor i mitt inledningsanförande, nämligen den om vilka kontrollmöjligheter regeringen kan tänka sig för att vi till Sverige inte skall importera livsmedel framställda på ett sätt som är förbjudet i Sverige. Jag håller med Anita Gradin om — och jag vill verkligen understryka det som hon sade — att man inte skall tala negativt om EFTA. Precis som Anita Gradin tycker jag att alltför många i debatten här i dag och även tidigare försökt göra EFTA till någon form av spottkopp. Då är man farligt ute. Vi skall vara rädda om EFTA, utveckla EFTA:s roll och stärka EFTA:s ställning som ett organ för oss i Sverige där vi kan arbeta vidare med västeuropeiska frågor och utveckla handeln. Sedan några ord om Norden. Jag anser att jag har fog för att säga att regeringen inte är särskilt intresserad av det nordiska samarbetet. Jag tog upp det i mitt inledningsanförande. Min uppfattning har stärkts sedan jag läst handelsdeklarationen, och den stärks ytterligare när jag ser att Mats Hellström, som är nordisk samarbetsminister, inte får vara med i det arbete där vi skall utveckla Norden i ett europeiskt perspektiv. Jag tycker faktiskt att Mats Hellström i det här fallet är värd större uppmärksamhet. När det gäller att utveckla Norden som hemmamarknad tycker jag att Sverige och de övriga nordiska länderna bör utarbeta en vitbok motsvarande den som EG har tagit fram.

Fru talman! Jag ställde i mitt första anförande två frågor. Den första var: ”I det sammanhanget är ju Sveriges tysta medgivande till att medverka i USA:s teknikembargopolitik oerhört skadligt. Den skadar våra möjligheter till export och kringskär vårt nationella oberoende. Är ministern beredd att ta initiativ till åtgärder som på sikt bringar teknikembargot att upphöra?” Anita Gradin valde att svara med att tala om hur bestämmelserna var för det mellanled som Sverige utgör när Sverige tar emot högteknologi från USA men icke vidareexporterar. Hon sade emellertid inte någonting om sin vilja att försöka få vår mellansituation att försvinna. Jag skulle gärna vilja att hon i ett senare inlägg utvecklade den här frågan. Min andra fråga gällde skuldkrisen. Inom vpk anser vi, som jag tidigare framhållit, att Sverige borde ta initiativ för att få dessa skulder avskrivna. Jag vill fråga ministern: Är ministern beredd att arbeta för en sådan internationell avskrivningslinje? Flera talare har betonat skuldkrisens enormt stora negativa betydelse för utvecklingen i u-länderna och även för utvecklingen i hela världen liksom också vikten av att avveckla skuldkrisen. Det skulle vara intressant att i den här debatten få ett auktoritativt uttalande från regeringen om hur man ser på denna fråga.

Fru talman! Jag vill avsluta replikväxlingen med att uppehålla mig vid EFTA och vad EFTA står för och är. Per-Ola Eriksson använde en något överdriven bild, när han påstod att vi betraktar EFTA som en spottkopp. Alls inte! Vi har väli stort sett accepterat regeringens val av metod så länge vi är övertygade om att det är en bra metod. Det finns åtskilliga skäl att nu börja ifrågasätta att den är det. Jag skall ta upp det uttalande som nyss gjordes av handelsministern. Handelsministern sade att EFTA är en organisation där vissa av medlemmarna inte vill bli medlemmar i EG. Därför har man tillskapat en möjlighet att lämna samarbetet i de frågor där de enskilda medlemmarna inte vill delta i fortsatta förhandlingar. Vad är det för en organisation? Är den egentligen värd att kallas en organisation, denna grupp av nationer som hålls tillsammans av det negativa intresset att inte vara medlemmar? Man har inte tillräckligt mycket av gemensamma intressen för att kunna vara överens om att hålla ihop i de frågor där man uppträder som EFTA, utan i stället har man tillskapat en möjlighet att stiga av. Jag ser det nog så att EFTA-spåret är ett spår som vi kan åka på, om det går parallellt med EG-spåret för att slutligen förena sig med det. Men om det börjar vika av och gå en annan väg, då är det dags att stiga av. Detta vill jag be statsrådet kommentera. Frågan återfinns på s. 8 i deklarationen, där det anges att regeringen skall verka för att mål och tidsplan fastställs för utveckling av samarbetet mellan EFTA-länderna och EG. Jag tog upp detta i mitt inledningsanförande. Vilken är statsrådets bedömning av tidsplanen? När är regeringen beredd att säga att detta inte bär till målet? Vi har inte så lång tid kvar till den tidpunkt som ju betraktas som ett mål, nämligen 1992. Det är angeläget för oss att nu få veta hur regeringen ser på detta och vilken handlingskraft regeringen kan förmå visa, om EFTA-spåret för åt ett annat mål än det av oss alla eftersträvade.

Fru talman! Statsrådet talade om att vi i GATT-samarbetet måste utgå ifrån att vi skall ha ömsesidig respekt. Givetvis skriver miljöpartiet under på det. Vi skriver under på att varje land har ansvar för sin egen hälsa och miljö. Men naturligtvis anser vi i miljöpartiet också att Sverige har ett internationellt ansvar. Det är därför som vi har yrkat på att man i GATT-arbetet skall ta större hänsyn till just hälsa och miljö — inte bara till sådant som är till vår egen fördel utan också till sådant som är till u-ländernas fördel. Även i en organisation som GATT finns det stor risk för att det är de starka handelsländernas frihet som kan komma att dominera. Då gäller det att Sverige, som är ett litet land men också ett avancerat industriland, står på de svagas sida. Regeringen berömmer sig av att inom OECD ha tagit upp frågan om sambandet mellan miljö och handel. Jag tycker att det i första hand är inom GATT som man skall ta upp dessa frågor. Det är ju där som de praktiska reglerna för hur handeln skall gå till fastställs. Jag har inte tidigare hunnit kommentera regeringens inställning till IDB, International Development Bank. Jag vill bara anmäla att vi inom miljöpartiet med bekymmer ser att socialdemokratin har ändrat inställning till IDB. Slutligen kan jag konstatera att det tycks vara svårt att få denna debatt om handeln att beröra själva grunderna för handelsutbytet och de globala problem som handelsutbytet ställer till med. Anita Gradin har inte velat klarlägga vad hon egentligen menar med ekonomisk tillväxt, tekniska landvinningar och ett fritt handelsutbyte. Inte heller har hon talat om hur hon ställer sig till de solidaritetskrav som jag flera gånger har fört fram från denna talarstol.

Fru talman! Koloch stålunionen bildades uttryckligen för att göra krig mellan Tyskland och Frankrike omöjligt i framtiden. Detta mål har förverkligats. När olika länders näringsliv integreras avväpnas tydligen de krafter som åstadkommer krig. Det är väsentligt att det ekonomiska samarbetet mellan väst och öst nu stärks. Med samma logik som en gång drev fram det västeuropeiska samarbetet finns nu möjligheten att göra krig omöjligt mellan öst och väst. COMECON närmar sig EG, och ett visst samarbete har upprättats, särskilt med Ungern och Tjeckoslovakien. Enligt massmedia har ett amerikanskt företagskonsortium bildats för att investera i Ryssland i samföretagande —s.k. joint ventures— med ryska företag. Svenska handelsmyndigheter bör på allt sätt underlätta liknande satsningar av svenskt näringsliv. Anita Gradin nämnde i sin senaste replik några exempel på intressanta sådana satsningar från regeringen. Vi vet alla att handelsmönstren i världen inte är till fördel för alla. Vissa centra dominerar och periferin utnyttjas. Paul Lestander gav en skakande beskrivning av hur u-länderna sugs ut. Hans beskrivning stämmer väl överens med den analys som kyrkornas U-forum gjort och som jag berörde i biståndsdebatten för några veckor sedan. Transnationella företag ägnar sig som bäst åt imperiebygge. De har samlat på sig så stora resurser att de är starkare än nationer, och de känner inte ansvar för mer än sin egen expansion. Och det är just där problemet ligger, i storföretagens bristande helhetsansvar. Västtyskland t.ex. har ett kraftigt exportöverskott och en större export än USA. Enligt Europaparlamentarikern Jens-Peter Bondes uppgifter dominerar de tolv styrelseledamöterna i Deutsche Bank-företag i Europa, som tillsammans har större omsättning än Sveriges bruttonationalprodukt, och bankens egen omsättning är också större än Sveriges BNP. Sveriges näringsliv driver EG-frågan med stor energi. Själv har man skaffat sig fullt medlemskap i UNICE, The Union of Industrial and Employers Confederation, som är en lobbyorganisation hos EG för europeiska motsvarigheter till Industriförbundet och SAF. UNICE får alla EG kommissionens förslag på remiss och har stort inflytande på utformningen. Som Carl Reinhold Tersmeden sade när vi var i Bryssel på Sällskapet Politik och Näringslivs EG-resa: ”Säger det tyska industriförbundet nej till ett förslag, så glömmer man det.” Svensk fackföreningsrörelse är också aktiv i ETUC, Europafacket, som kämpar för arbetstagarnas delaktighet i besluten och för ”den sociala dimensionen”. Det är önskvärt att vi parlamentariker, som har att bedöma EG:s betydelse för Sverige, får samma tidiga information som näringslivet. Eftersom inte regeringen kommer att förse oss med den, måste vi upparbeta egna kanaler. EG-byråkraterna, dvs. EG-kommissionen, har förelagt EG:s statsministrar, European Council, en vitbok kallad Completing the Internal Market, dvs. Fullbordan av den inre marknaden. Till den 1 januari 1993 räknar man med att ha kommit överens om förslagen i denna vitbok. Regeringen redovisar i sin just framlagda vitbok om Sverige och EG-samarbetet en del av denna vitbok, men de känsliga punkterna undviker regeringen, såvitt jag har kunnat se. Detta gäller t.ex. § 8. Den beskriver hur man sedan länge varit överens om att skapa en enda och expansiv marknad för de tolv länderna. För att uppnå detta sägs att länderna är överens om att ”— — — säkerställa att marknaden är flexibel så att resurser, både människor och material, kapital och investeringar flyter till de områden som har de största ekonomiska fördelarna”. Detta var min egen översättning. Detta är inget giltigt mål för vår tid. Det låter som 60-talets koncentrationspolitik eller som de som nöjer sig med att segla ”i framtidens kölvatten”. Detta gäller för övrigt en del av regeringens handelspolitiska deklaration. I stället för att flytta människor dit där storföretagen vill ha dem bör olika regioners näringsliv stärkas. Riksdagen har med stor majoritet bejakat förhandlingar med EG för att ta bort de faktorer som i onödan hindrar ett närmare samarbete. Det är självklart att Sverige vill ha ett gott förhållande till sina grannländer, men det är viktigt att riksdagen klargör att EG-harmoniseringen är önskvärd bara när den är till ömsesidig nytta för Sverige och EG. Det finns saker som är mycket viktigare än aldrig så stor rörelsefrihet för kapital, varor, tjänster och personer. Sverige måste kunna stifta de lagar som gör det naturligt för näringslivet att inrikta sig på avfallsfri produktion med i huvudsak förnybara resurser. Vi måste också kunna hindra att våra företag slås ut av import från länder med sämre miljölagstiftning. Vi måste ha rätt att stödja övergången till alternativt jordbruk, som inriktar sig på jordens långsiktiga bördighet — inte på kortsiktig ekonomisk effektivitet. För Norden är den viktigaste uppgiften nu att ta fasta på Brundtlandsrapportens förslag om en hållbar utveckling, där hela världen rättar sitt sätt att producera efter naturens förutsättningar. Många EG-länder är också inriktade på detta. En vidgning av begreppet ”största ekonomiska nytta” blir nödvändig om inte vitbokens utgångspunkter skall bli hopplöst föråldrade. Skall vi klara miljön måste ekologin förenas med ekonomin. Människors delaktighet, betydelsen av att behålla olika kulturer, vikten av att ta till vara naturens produktionsförmåga osv. är värderingar som helt överflyglar vikten av kortsiktiga ekonomiska fördelar. Det är som Europaparlamentarikern Ib Christensen säger: ”Ju mer ekonomiskt beroende ett land är, desto viktigare är det att man har kvar sitt självbestämmande.” Alla svenska hushåll, skolor, studieförbund och TV-tittare har kommit i kontakt med projektet Det naturliga steget. Generalsekreteraren i FN ställer sig positiv till detta fantastiska initiativ. I går hörde vi i radions Kanalen en tumultartad reaktion på en miljöanalys för Skåne. Miljömedvetandet kommer rimligen att bli ändå starkare i Sverige. Människorna kommer att kräva att miljön räddas — helt enkelt därför att det är förutsättningen för livet på jorden. Ökad liberalisering och konkurrens räcker inte. Det kan alltså även försvåra det nödvändiga, naturliga steget. För att travestera ett ord från Uppsala universitets aula: att handla fritt är stort, men att handla med ekologiskt och socialt ansvar är betydligt större!

Fru talman! Jag uppskattade mycket av det som Birgitta Hambraeus sade om EG:s roll som fredsfaktor och om dess strävan i de riktningarna. Beträffande två andra punkter vill jag fästa hennes uppmärksamhet på EG:s regionalpolitiska program, som den Europeiska gemenskapen nu är i färd med att införa och som är av en omfattning som i fast penningvärde räknat är större än vad Marshallhjälpen till Västeuropa en gång var efter andra världskriget. Det betydde väldigt mycket just för att ge liv åt eftersatta regioner. Jag tror alltså inte att man skall tolka, vilket Birgitta Hambraeus möjligen gjorde, arbetet i EG på sådant sätt att EG eftersträvar en koncentration till den geografiska mitten ungefär. Tvärtom är människor inom EG oerhört medvetna om att det gäller att hålla hela Gemenskapen, alltså alla dess delar, levande. Därför har man denna mycket omfattande satsning på regionalpolitiken. Jag delar också hennes uppfattning att miljöfrågorna spelar en stor roll. De har även inom Gemenskapen växande betydelse. Får jag erinra om det beslut som Europaparlamentet och senare Europakommissionen fattat beträffande avgasrening som just innebär att man — om EG:s ministerråd ansluter sig det förslaget — kommer att få bestämmelser som motsvarar dem som vi har i bl.a. Förenta Staterna och Sverige när det gäller avgasrening av bilar. Jag vill gärna understryka att det är värdefullt att ett sådant beslut fattas inom en marknad som omfattar 320 miljoner människor. Därigenom får man både en förbättrad miljö och en konkurrenskraft när det gäller att utforma system och annat som sammanhänger med fördelarna med en stor marknad. Jag tror att Birgitta Hambraeus, om hon fördjupar sina studier, kommer att finna att ett aktivt EG-samarbete också på dessa områden kan ge Sverige tillsammans med de andra länder som ingår i Gemenskapen betydande fördelar, både regionalpolitiskt och miljöpolitiskt.

Fru talman! Hadar Cars tar upp den glädjande utvecklingen inom EG. Den är vi båda överens om är mycket bra. Men den regionalpolitiska satsningen gäller regioner som har mycket låg bruttonationalprodukt. Jag har svårt att tro att Sverige och våra glesbygder skulle komma i åtnjutande av något stöd från den regionalpolitiska fonden i EG. Det är mycket viktigt att vi i Sverige kan fatta egna beslut som leder till att vi kan stärka näringslivet i hela landet, också om inte delar av vårt land är så fattiga som delar av EG. När det gäller miljön är det självklart så som Hadar Cars sade, nämligen att vi måste samarbeta. Det sade jag också i mitt anförande. Vi måste samarbeta, och många EG-länder har också framsynta, kanske t.o.m. mer framsynta, regler än dem Sverige har. Fortfarande är det viktigt att Sverige och Norden får vara föregångare och att vårt näringsliv inte slås ut om vi har strängare bestämmelser än dem som en del EG-länder har. Det finns problem, t.ex. i Danmark. Där har man velat ha en miljömärkning på lösningsmedel med hälsooch miljöeffekter men hindrades av Europadomstolen att införa en sådan märkning. Det kommer alltså att kunna finnas inskränkningar som vi inte behöver rätta oss efter, emedan vi inte är medlemmar. Det är emellertid viktigt att vi inte lägger en sådan tvångströja på oss själva. Självbestämmanderätten är oerhört väsentlig för Sverige. Samarbete i både regionalpolitiska och miljöfrågor är självfallet väsentligt, men jag tror att vi gör bäst i att låta Norden vara föregångare.

Fru talman! Den här debatten har faktiskt gett tre viktiga besked. Det första är att det nu finns en allmän insikt hos hela oppositionen — förvisso framförd med olika ordval och med olika intensitet, men ändå — om att det förekommer hemlighetsmakeri och desinformationsförsök från regeringens sida när det gäller EG-politiken och EG-debatten. Det andra beskedet är att centerns utbrytning från de fyras gäng beträffande EG-politiken fortsätter. Jag hoppas bara det håller också när det inte enbart skall debatteras utan även fattas beslut. Det tredje beskedet är att det nu också inom socialdemokratin finns en insikt om att den problematik som vi har talat mycket om, nämligen att handelshinder samtidigt är miljöskyddsbestämmelser, existerar. Det visade Lennart Pettersson i sitt inlägg. Det är ett framsteg att man erkänner problematikens existens. Fru talman! Inget av de intressanta beskeden eller uttrycken för insikter kom ifrån statsrådet Anita Gradin. Det var kanske ingen tillfällighet. Bl.a. fanns det i hennes anförande inte ett ord om en av de viktigaste händelserna inom EG under senare tid. Jag ber inte om ursäkt för att jag skall inleda min beskrivning med att citera på ett språk, som inte är ärans och hjältarnas. Det gäller den tid då Sveriges utrikesledning tog omvärlden på allvar i stället för att falla i farstun för den. Då var nämligen språket i fråga dess huvudsakliga verktyg för informationsinhämtning.

I spetsen för en grupp på 17 experter lade han fram ett förslag om att ersätta EG-staternas valutor med en enhets-ECU och att slå ihop EG:s riksbanker till en enda EG-centralbank. Den 25 april lade Sveriges finansminister fram ett åtstramningspaket för samhällsekonomin. Det innehöll visserligen varken som 1982 devalvering eller som nu har föreslagits i debatten revalvering, men det blev en räntehöjning med 1 96 redan den 28 april. I åtstramningspaketet finns det åtskilliga ingredienser som kommer att bli lika omöjliga regeringsverktyg som devalveringar och ränteändringar när Jacques Delors EG-kommission har fortsatt sitt imperiebyggande. Om detta kan man läsa mer om i en bok på ett annat av de många EG-språk som förefaller olästa på UD:s handelsavdelning. Det är den EG-entusiastiske danske bankmannen Hans Martens, medlem i EG-kommissionens grupp 92, som i sin bok ”Danmark og det Indre Marked” redogör för hur det genom EG blir, som han skriver, ”faerre valgmuligheder i den oekonomiske politik”. Det är en bok som för övrigt inte finns med bland litteraturtipsen i regeringens i dag framlagda material. Inte bara penningoch räntepolitik försvinner som instrument, skriver Martens. Även kvantitativa restriktioner på penningoch kapitalmarknaden blir omöjliga. Finanspolitiken kommer i kläm, skattehöjningar blir det inte tal om. Tvärtom kommer det ”et pres for nedsaettelse af selskabsskatter, moms, punktafgifter, bilregistreringsafgifter”. Samtidigt kommer lönerna att pressas ned. Det blir, hävdar Martens uttrycksfullt, ”en smertefuld process”, och den blir ”ikke retfaerdig”. Martens erkänner att EG-politiken kommer att drabba de svagaste hårdast men, tröstar han sig, den hjälper exporten. Så ser alltså EG ut, inte enligt sina kritiker utan enligt sina ivrigaste anhängare. Målet är att slå ihop EG-ländernas ekonomier till en enda. Enskilda EG-länder kommer, hävdar Martens, att få samma handlingsfrihet som amerikanska delstater. Vilka verkningar får då dessa tydliga signaler från EG-kommissionen på svensk EG-politik? Ingen! Martens bok har funnits till utlåning i riksdagens bibliotek, Delors rapport har kablats ut av internationella nyhetsbyråer, men som Expressen på ledarplats kunde konstatera häromdagen: ”Delors rapport väcker både farhågor och förhoppningar — men i Sverige omnämns den knappt.” Här har vi alltså haft ett regeringsutspel om samhällsekonomin som utnyttjar alla de traditionella ekonomiska styrmedlen. Och här har vi signaler från EG:s maktcentrum om att priset för deltagande på lika villkor i den inre marknaden är att man avhänder sig just dessa styrmedel. Här har vi också ett riksdagsbeslut om att Sverige ingenting hellre vill än att just medverka i denna inre marknad på lika villkor. Nog kunde man väl ändå förvänta sig att det i regeringens handelspolitiska deklaration skulle ha funnits någon sorts resonemang om den problematik som detta innebär, att man på något sätt hade antytt att man kände till att Delors lagt fram denna rapport och att den är jättestoffi den interna EG-debatten, som man försöker inbilla folk att man på något sätt känner till. Men icke — inte med ett ord berörs i Anita Gradins deklaration Delors förslag om ekonomisk och monetär union, inte med ett ord diskuteras hur den sorts åtstramningspaket som regeringen nu har lagt fram över huvud taget skall bli möjligt i en framtid då Sverige är EG-anpassat. Med Expressen kan man fråga: Tar Sverige EG på allvar? Svaret är uppenbart: Regeringen gör det i varje fall inte. Kanske förstår Anita Gradin & Co. inte bättre, kanske tror de verkligen att det är EG som Europe's Business Magazine kallar Fortress Europe och som för övrigt Le Monde Diplomatique bedömer vara ”mer thatcheristiskt än Thatcher” och som Der Spiegel anser ”kommer att påskynda det ekologiska sammanbrottet”, kanske tror Anita Gradin att detta EG, som enligt Hans Martens kommer att drabba de svagaste hårdast, egentligen inte är någonting annat än Sörgården. Anita Gradins beteende i EG-debatten påminner om borgarfrun i Heinrich Bölls pjäs. Hon blev galen när julgranen började brinna, och hon krävde att julafton skulle upprepas varje dag. På ungefär samma sätt blundar Anita Gradin för obekväma fakta. Hon frambesvärjer om och om igen bilden av det harmlösa jultomte-EG som bara ger och ger och aldrig tar någonting i utbyte. Låt mig beröra bara en av dessa Sörgårdsmyter som också andra har varit inne på här i dag, detta att EG-anpassningen skulle vara en fördel för miljöpolitiken. Jag tar först en dansk rapport, också det givetvis någonting som inte finns med i regeringens litteraturtips. Det gäller rapporten ”Europas miljöproblem”, som utgavs 1988 av bl.a. EG-parlamentsmedlemmen John Iversen. I rapporten står det bl.a.: EG:s direktiv angående kemikalier ”har reellt haft den inverkan att danskt miljöskydd har försämrats.” Detta står på s. 38. Vidare står det att regeln om att ett kemiskt preparat som är godkänt i ett land skall anses godkänt också i de övriga länderna är ”mycket farlig eftersom det innebär att det blir det land som har den minst restriktiva lagstiftningen som kommer att godkänna alla nya ämnen”. Detta står på s. 46. Vidare: ”Cancermärkning av de flesta av de ämnen det danska folketinget ville märka lyckades inte.” Detta står på s. 66. Vidare: ”Vissa lösningsmedel — bl.a. toluen, styren — som Danmark betraktar som farliga, anses ofarliga av EG-kommissionen.” Detta kan läsas på s. 73. EG:s riskavfallsexport är ett skolexempel på dåligt uppförande. Det finns många exempel på att ”miljöet har måttet böje nacken för ökonomien”. Detta står på s. 113. Min andra källa är tysk: ”Dicke Luft in Europa”. Denna skrift finns tillfälligtvis inte heller bland de litteraturtips som regeringen tycker att folket skall tänka på när de vill lära sig något om EG. Även denna bok har skrivits av en medlem av EG-parlamentet, dessutom socialdemokrat och ordförande i miljöutskottet. Författaren heter Beate Weber. Hon skriver bl.a.: ”I Romfördragets tilläggsparagraf 100a, medges möjlighet till avvikelser från harmonisering, av hälsooch miljöskäl, men endast om det inte kan betraktas som handelshinder och endast i samarbete med kommissionen. — —-—- Det betyder att de nationella åtgärderna inte får strida mot EG-fördragets målsättningar, principer och enskilda regler. ——— Därför finns alltid risk för att miljöskyddet i EG nivelleras eller anpassas till den lägsta möjliga nivån.” Detta står på sidorna 38 och 39 i boken. Fru talman! Anita Gradin har här i riksdagen lovat att ingenting beträffande hälsa, miljö, välfärd, arbetsrätt eller jämställdhet skall bli sämre till följd av EG-anpassningen. Samtidigt skall Sverige bli så EG-anpassat, heter det i dagens deklaration, att det blir likabehandling av svenska intressen på en integrerad västeuropeisk marknad. Ärliga svenska EG anhängare brukar erkänna, att om likabehandling skall uppnås, kan det inte bli tal om svenska undantag från EG-normerna mer än i ett fåtal fall. Men nu meddelar Anita Gradin att av 279 EG-direktiv för den inre marknaden är det bara ett tiotal som överensstämmer med svenska normer. Hon tror att en autonom svensk anpassning kan göras i ytterligare ett femtiotal fall. Dessutom hoppas hon att ytterligare ett femtiotal fall skall kunna lösas på grundval av likartad uppfattning. Trots dessa vaga och ganska svagt dokumenterade försök att förenkla läget skulle alltså 169 direktiv återstå. På 48 punkter, säger statsrådet Gradin, finns ännu inga EG-direktiv. Låt oss anta att EG anpassar sig till Sverige i samtliga dessa fall, och det återstår ändå 121 direktiv! Även med den mest fantastiska Sörgårdsskönmålning av hur EG-reglerna är och kommer att bli, står Anita Gradin där med minst en tredjedel av den inre marknadens regler som hon inte ens efter ett år och 24 arbetsgrupper och största möjliga hemlighetsmakeri vågar förutskicka svensk EG-anpassning till utan, som det heter, ytterligare överväganden från svensk sida. Det är sådant som brukar kallas ”sanningens minut”. Sörgården rämnar, och det blir tal om att välja: en fortsatt EG-anpassning, som enligt danska erfarenheter drabbar de svagaste och betyder att miljön måste böja på nacken för ekonomin, eller tillnyktring av det slag som allt fler fackförbundstidningar och fackklubbar börjar kräva. Med anledning av regeringens rapport, som vi alltså inte har fått förrän skandalöst sent men som jag har hunnit bläddra i en del, ställer jag frågan: Varför har ni bara gjort tre grupper? Varför finns det inte en fjärde grupp av regler, där anpassning icke är möjlig? Det finns ju t.o.m. i er egen rapport flera ställen där det står: ”Anpassning avstyrkes.” Varför har ni inte sammanfört dem till en grupp, så att det tydligt framgår att det finns områden där ni inte tänker anpassa er? Modersmjölksersättning, bestrålade livsmedel och asbest är sådana exempel. Varför detta dimridåskapande, inte en tydlig grupp av saker som icke är förhandlingsbara? Eller är det också förhandlingsbart, trots att era egna rådgivare i denna tvättade rapport ändå säger att anpassning avstyrkes? Sedan de andra sakerna, där det är ytterligare överväganden som skall ske. Leksakerna, s. 24. Bilavgaserna, där det inte alls är fråga om exakt anpassning till det som gäller i Sverige, s. 28. Livsmedelstillsatserna, s. 30. Två sidor skriver ni om kemikalierna, där EG har helt andra principer — vilka är era slutsatser om detta? Alkoholbeskattningen — var god förklara vad det betyder som står på s. 81, där det står att man skall anpassa? Vad betyder det? Punktskatterna skall helt avskaffas, s. 83 — varför inga kommentarer? Vilken grupp tillhör de? Det här är bättre än ingenting, förvisso, och en del av oss har lyckats få så att säga originalmaterialet, trots era hemligstämplar. På vissa punkter kan vi kontrollera hur ni har tvättat, och det är uppenbart att ni har gjort det. Sedan kan vi dra slutsatser om hur ni har tvättat på de andra områdena också. Var lugna för att vi skall kolla precis hur ni har tvättat, och fackföreningsrörelsen skall få veta det, när det gäller lösningsmedelsdirektiven t.ex. Fru talman! När Anita Gradin inte kan hålla sina löften till både storfinansen och folket, vilka löften väljer hon att stå för? Vilka slutsatser drar hon av Delors rapport om ekonomisk och monetär union? Vilka slutsatser drar hon av de danska erfarenheterna av att EG berövar regeringen de viktigaste ekonomisk-politiska styrmedlen? Vilka slutsatser drar hon av att rapporterna inifrån EG visar att miljöpolitiken har stora brister och vilka slutsatser drar hon av sina egna hemligstämplade arbetsgruppers erkännande att ett hundratal EG-direktiv inte är så lättharmoniserade ens för en EG-frälst regering? Är det inte, Anita Gradin, dags att lätta på sekretessen och tala om för svenska folket exakt vilket pris ni är beredda att betala för EG-anpassningen?

Fru talman! Jag måste göra Per Gahrton besviken. Fortfarande står en mycket stor majoritet i Sveriges riksdag bakom beslutet förra året att bedriva förhandlingar med EG om att harmonisera. Många saker är vi överens om, och det finns ingen anledning att upprätthålla krångliga bestämmelser bara för krånglets skull, men vi kommer inte att ge upp vår självbestämmanderätt. Många av de exempel som Per Gahrton själv nämnde kanske gör att vi säger nej till en harmonisering. Och vi skall inte tro att det är så statiskt i världen att alla EG-länder utan vidare kommer att finna sig i det som nu diskuteras, bara för att några vill det och storföretagsamheten kanske vill det. Det är en dynamisk process som pågår, och centern vill vara med i den. Vi vill inte ha några skygglappar eller stänga dörrar, utan vi vill vara med och se vad som händer, se vad som är praktiskt att anpassa sig till och vad vi inte kan anpassa oss till. Per Gahrton talar som om Sverige skulle bli medlem i EG. Sverige skall inte bli medlem i EG. Dessutom tycker jag att han ger uttryck för en väldigt defensiv inställning. Det var som om vi på något sätt skulle krypa och tigga och be om att få vara med, att det är det som vi skulle arbeta utifrån. I själva verket är EFTA en mycket stor handelspartner till EG. Vi kan gå in i förhandlingarna med stort självförtroende.
Fru talman! Per Gahrton inledde sitt anförande med några ord till centern. Därför vill jag, innan jag tar en försenad lunch, göra en sak klar för Per Gahrton. Även om vi ibland kan ha kritik att framföra mot regeringen i EG-frågan, avser inte vi att falla i armarna på Per Gahrton, som vill framstå som någon sorts torped i EG-debatten. Därtill är vi för förståndiga från centerns sida.

Fru talman! Jag tycker att det är intressant att Per Gahrton försöker få det att verka som om han kom med någonting alldeles nytt och överraskande, när han beskriver tankarna på ett monetärt samarbete inom EG. Det är ju inte ett dugg nytt i det här. Det finns med redan i Romfördragets bestämmelser och har diskuterats många gånger därefter, bl.a. i Wernerplanen och hela vägen. Det som nu kommit fram i Delorsrapporten är, som jag förstår det, en naturlig fortsättning på det integrationsarbete som EG från början har föresatt sig att genomföra och inte någonting häpnadsväckande, egendomligt eller på något sätt förvånande för dem som har följt den här debatten under ett antal år. Sedan, fru talman, tycker jag att det verkar som om Per Gahrton utgick ifrån att EG skulle ha något slags ambition att förgifta sina medborgare med farliga kemikalier och dåligt miljöskydd. Jag tycker att det är ett ganska löjligt påstående från Per Gahrtons sida. EG:s viktigaste beslutsorgan är de tolv ministrarna i ministerrådet, som fattar sina beslut efter att ärendena har varit på remiss till Europaparlamen tet inte mindre än två gånger. Där skulle alltså tolv ministrar från tolv demokratiska stater och ett drygt 500-tal parlamentariker sitta och vrida sina händer och fundera på hur de skulle kunna förgifta sina medborgare! Den beskrivningen är inte trovärdig, Per Gahrton. Det är ett oerhört lögnaktigt sätt att beskriva utvecklingen i den europeiska gemenskapen, ett intellektuellt klart förvirrat påstående vars syfte måste vara att försöka skrämma svenskarna, så att de av rädsla skall ty sig till miljöpartiet i det val som kommer 1991. Det är fruktan för främlingar och oro för det okända hos människor som är rädda för det som finns i andra delar av världen som Per Gahrton vill mana fram till stöd för miljöpartiet. Jag hoppas att den taktiken skall visa sig gå åt skogen.

Fru talman! Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger att en dåre kan fråga mer än hundra visa kan svara. Jag vill inte säga att Per Gahrton helt stämde in på det ordspråket, men han kom i sitt inlägg farligt nära. Detta sagt som en allmän synpunkt på den argumentationsteknik som Per Gahrton använder sig av i den här debatten. En annan sak som jag vill ta upp med anledning av Per Gahrtons inlägg är talet om regeringens s.k. ambitioner att mörklägga alla hemskheterna för miljöpartiet. Jag hoppas efter den utvidgning av EFTA-delegationen som nu är på gång — där miljöpartiet självfallet kommer att ha en ordinarie plats — att vi i fortsättningen skall kunna undvika att föra den typen av debatt från den här talarstolen. Vi har alla möjligheter att få hela den information som riksdagen kan ha anledning att begära via den nämnda kanalen. Dessutom finns som bekant också andra kanaler: utrikesnämnd, partiledaröverläggningar osv. Det var direkt rörande att höra av Per Gahrton om hur EG i framtiden skulle hota regeringens möjligheter att lägga fram åtstramningspaket. Det största hotet mot framtida åtstramningspaket är sannolikt inte EG utan tvärtom den ansvarslösa opposition som vi har i det här parlamentet; det har den senaste veckans debatt visat med stor tydlighet. Man är inte beredd att diskutera de åtstramningar som behöver göras. Till slut sade Per Gahrton någonting om att sanningens minut närmar sig när det gäller den svenska EG-politiken. Jag skulle snarare vilja säga att sanningens minut faktiskt närmar sig när det gäller miljöpartiet och dess isolationistiska inställning. Det finns en mängd både hårda och mjuka fakta i det här målet som det är viktigt att markera för att man skall ha klart för sig att man leker med väldigt många allvarliga saker. 50 96 av exporten går till EG-marknaden — 75 20 om vi tar in resten av Västeuropa. Det har stor betydelse för sysselsättning och välfärd att den exporten kan fortsätta, och det betyder mycket även för den offentliga sektorn. Sista frågan löd: Hur skall vi i framtiden klara att möta kapitalets internationalisering? Ja, inte genom isolering utan genom en nära samverkan med bundsförvanter ute i Västeuropa. Vi har faktiskt goda bundsförvanter också i EG-staterna, och det är genom samverkan med dem fackligt och politiskt som vi skall lösa problemen med att återinstallera medborgarkon trollen över de multinationella företagen, som nu har sprängt alla gränser inte minst i Europa.
Fru talman! För att spara litet tid vill jag inledningsvis ansluta mig till vad Hadar Cars sade i sitt anförande såvitt gällde värderingen av Per Gahrtons argumentation. Jag vill emellertid gärna använda en minut till att ge min syn på den debatteknik som Per Gahrton tillämpar. Han påminner i hög grad om en jonglör på Kiviks marknad. Genom att måla diverse bollar i distinkta färger och kasta dem högt hoppas han att de skall se övertygande ut som vore de sanning. Per Gahrtons sätt att argumentera bygger just på att lyfta fram ett antal behagliga citat. Deras innehåll bör inte vara alldeles klart. Det bör inte presenteras ur vilket sammanhang de hämtas. Och de bör gärna gynna personfixering och negligera beslutsprocesser och sanning och allvar i sammanhanget. När man beskriver Jacques Delors som en person som bygger sitt imperium sprider man medveten desinformation. Det är möjligen så, att det påstående som Per Gahrton här gjorde om regeringens sätt att bete sig kastar sig tillbaka över honom på den här punkten. Det är ingenting annat än medveten desinformation vi bjuds på, och därför förtjänar inte inlägget mera i kommentar från min sida.

Fru talman! Jag börjar kanske få problem med hörseln. Hörde jag ett enda sakargument mot ett enda av de dokumenterade påståenden med noggrant angivna källhänvisningar från människor som jobbar inom EG-parlamentet om sakförhållanden som de anser gälla? Hörde jag ett enda försök av någon enda talare att på en enda punkt bemöta sakpåståendet i dessa referat och citat som jag gjorde? Jag är ledsen, jag hörde inte något sådant försök. Däremot hörde jag Nic Grönvall lögnaktigt påstå att jag inte angav källor, när jag i själva verket t.o.m. angav sida. Och jag hörde Hadar Cars fullständigt hårresande lögnaktigt påstå att jag skulle ha sagt att EG vill förgifta människor, som han snodde till det i talarstolen. Det kommer inte att stå i protokollet mer än i detta citat av Hadar Cars att det från min mun kommit någonting så hårresande korkat. Nej, jag angav på punkt efter punkt skilda områden där det föreligger olikheter mellan svenska regler och EG-regler när det gäller hälsoskydd och miljöpolitik. Det var i princip inget annat än vad som finns i regeringens rapport, men i sak överensstämmer de inte på alla punkter, och då får vi väl gå igenom och kolla om det finns någonting felaktigt hos regeringen eller hos dessa EG-källor. Men huvudfrågan, som ni smiter undan, är ju att ni vill framställa det som om EG-anpassningen icke kostar någonting. Det är julaftonsteoremet. Ni är inte beredda att gå ut till svenska folket, vilket Carl Hamilton, Erik Braunerhielm och alla andra ärliga EG-anhängare gör. De säger att EG ger vissa saker — de tror att det ger en hög tillväxt, sänkt arbetslöshet och allt möjligt — men det kostar andra saker. Vi måste anpassa alla dessa regler till EG för att få full frihet in i denna stora marknad. Det här vill ni inte säga. Det är den agitationen som ni här försöker förlöjliga. Ni socialdemokrater vet ju att den agitationen nu har trängt långt in i fackföreningsrörelsen. Ni vet att man inte alls använder det språket om mig och mina åsiktsvänner i LO-tidningen, i Metallarbetaren och i många av de andra fackliga tidningarna. De tar saken på allvar. De diskuterar den seriöst. Det är detta debatten handlar om, och jag är inte ett dugg rädd för dessa försök till förlöjliganden från denna talarstol. Jag vet att folket oroar sig och vill veta vad priset är för EG-anpassningen. Och ju mer ni ”fiffelurar” och lägger på lock, desto mer kommer folk naturligtvis att ana ugglor i mossen. Säg det pris ni begär av folket för att storfinansen skall få sina vinster!

Fru talman! Jag utgår från att det av protokollet kommer att framgå att jag inte citerade Per Gahrton utan tolkade honom som att detta var hans uppfattning. Sedan till Per Gahrtons huvudargument, nämligen att vi skulle försöka undvika att redovisa att det finns ett pris. Enligt min uppfattning finns det förvisso det. Men det finns ett pris i den meningen att om man medverkar i integrationen på det sätt som jag anser att man skall göra, kommer man också att finna att en del av de beslut som vi i dag fattar i Sverige kommer att i huvudsak avgöras av gemensamma organ. Men jag finner också att det priset får man betala, om man vill vara med på de fyra friheterna, även om man väljer att stå utanför medlemskretsen av EG-länder. Av det skälet tycker jag att man skall överväga, om man inte liksom länder i EG skall försöka få ett inflytande som svarar mot det växande beroendet. Per Gahrton undviker att tala om sitt pris, nämligen vad det kostar i olika avseenden — inte bara ekonomiskt utan också när det gäller isolationism och främlingsfientlighet och för hela den kulturella sektorn — att fjärma sig från integrationsarbetet i Europa. Vilket pris anser Per Gahrton att svenska folket skall betala i de här avseendena för att säga nej till den utveckling i Europa som flertalet i denna kammare finner mycket positiv?
Fru talman! Per Gahrton frågade om han möjligen hade börjat höra dåligt. Efter hans senaste replik får det väl anses fastslaget att så är fallet. Han sade nämligen att han inte hade fått ett enda sakargument mot sin uppfattning i den diskussion som vi nu för. Låt mig bara konstatera att i varje fall jag försökte förklara för Per Gahrton att vi inte klarar av att lösa framtidsproblemen genom den typ av isolering som miljöpartiet förespråkar. Vi kommer inte att kunna lösa miljöproblemen, inte att kunna kontrollera de multinationella företagen och inte att kunna lösa de fackliga frågorna i relation till det internationella kapitalet, om vi inte samverkar med nationer och krafter utanför Sverige. Vi kan i nära samverkan med EG bygga upp en ny bas för en politik i enlighet med den sociala syn som Per Gahrton starkt vill markera sin anslutning till. Isoleringen är en återvändsgränd. Vi kan lösa framtidsfrågorna endast genom ett nära samarbete med våra handelspartner i Västeuropa. Man kan därtill lägga att vi ekonomiskt sett är oerhört beroende genom vår stora export till dessa stater. 50 90 av vår export går till EG-marknaden, och 75 96 av hela vår export går till Västeuropa. Vi riskerar de svenska medborgarnas välfärd om vi får problem med den exporten, inte genom att söka samverkan.

Fru talman! Det är helt riktigt att Lennart Pettersson var saklig. Han gav visserligen inget argument mot det jag sade, men han försökte förvisso att ge ett argument för en satsning på denna speciella form av generell EG anpassning. Det är omdiskuterat hur mycket detta skulle ge även om man accepterar en helt traditionell nationalekonomi. Cecchinirapporten har utsatts för mycket hård kritik av den svenska långtidsutredningen och av många andra ekonomer. Därtill kommer att vi miljöpartister för vår del inte accepterar, vilket torde ha framgått, denna ensidigt tillväxtinriktade målsättning för samhällsekonomin. Vi har andra mål för samhällsekonomin. I det perspektivet är kostnaderna för vår politik marginella. Vår modell är inte isolationism. Jag tycker att ni skall sluta upp med att använda det argumentet. Vi miljöpartister vill ha samarbete med hela Europa och med hela världen. Vi är exakt i detalj överens med 17 gröna partier — varav 10 sitter i parlamenten, inkl. EG-parlamentet — om den bedömning av EG:s inre marknad som jag här ger uttryck för. Detta är ett faktum som jag tycker att ni skall betänka. Vår uppfattning bygger på en intim kontakt, praktiskt taget varje vecka, med det inre livet i EG parlamentet via de många gröna partier som redan befinner sig där. Det finns ingenting av isolationism i vår politik, utan en global solidaritet som inte begränsar sig till Västeuropa. Jag tolkar det som Hadar Cars sade som något av en ursäkt. Jag vet att Hadar Cars är hetlevrad. Det han påstod att jag skulle ha tänkt var ganska hårresande. Jag tycker att det var mycket bra att Hadar Cars nu sade att det finns ett pris, och att det priset får vi betala. Om vi kan ta det första steget, som innebär att EG-anhängarna börjar erkänna att det finns ett pris, att det kostar någonting, är kanske nästa steg att vi kan börja diskutera innehållet i den kostnaden och föra ut detta till svenska folket så att människor själva får en chans att avgöra vad de vill betala i form av anpassning. Det kan vara en anpassning som gör att alkoholskatterna sjunker radikalt, att asbestförbudet inte kan upprätthållas, att toulen och styren måste tillåtas osv. Den debatten tar vi mycket gärna. Jag vill slutligen säga några ord till Lennart Pettersson med anledning av det han sade om åtstramingspaket. Jag tyckte att han var litet slarvig när han dömde ut hela oppositionen som ansvarslös. Miljöpartiet har givit mycket klara signaler om att vi inte bara är i riksdagshuset för att hålla anföranden från denna talarstol. Vi är här för att åstadkomma resultat. Vi är helt öppna för att diskutera detaljerna kring en ekologisk miljöanpassad åtstramning.

Fru talman! Jag tycker att det är mycket glädjande att handelsministern i nära anslutning till sin deklaration om regeringens syn på utvecklingen av den västeuropeiska integrationen också tar upp det nordiska samarbetet och dess betydelse för att bryta ner handelshinder och gränser. Att statsrådet Anita Gradin i sin uppräkning av de områden som kan ha betydelse för det nordiska samarbetet — t.ex. transportsamarbete, miljösamarbete och samarbete inom arbetsmiljöns område — uteslöt det koncernfackliga samarbetet kan möjligen bero på att inte alla nordiska länder för dagen är beredda att lagstifta om detta. Men arbetsmarknadsminister Ingela Thalén har faktiskt i ett frågesvar här i riksdagen förklarat att Sverige är berett att arbeta tillsammans med Norge och Finland för en likartad lagstiftning om koncernfackligt samarbete mellan dessa länder. Vid voteringen i Nordiska rådet fanns det en majoritet som var för en lagstiftning om koncernfackligt samarbete, och det fanns tillskyndare i alla de nordiska länderna. Det har talats mycket om livsmedel och miljö i denna debatt. Jag anser att vi ändå har fått en bild av att det kan ske framsteg på dessa områden även vid ett samarbete med EG. Jag har på nära håll följt det arbete som skett inom de nordiska ländernas livsmedelsmyndigheter för att harmonisera kraven på livsmedlens kvalitet och deras marknadsföring och om möjligt också anpassa dessa krav till EG. Man är nu klar inom en del av dessa områden. Jag har nyligen fått i min hand ett förslag till nya gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i cerealier och potatis. Jag kan tala om — vilket också kan vara av intresse för Per Gahrton — att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i cerealier kommer att vara likadana som inom EG utom på en enda punkt. Det innebär för de svenska bestämmelsernas del att 18 nya gränsvärden införs som vi inte haft tidigare. Det innebär en sänkning av de svenska gränsvärdena i tio fall och en höjning av de svenska gränsvärdena i ett enda fall. Denna anpassning till EG och samarbetet mellan de nordiska länderna kommer alltså i och för sig att vara till fördel för de svenska konsumenterna. Jag tycker att vi måste slå fast detta. Det kommer också fram i regeringens vitbok att det finns goda möjligheter att harmonisera de svenska reglerna på livsmedelsområdet med EG:s. Man bör då ha som en bas det nordiska samarbete som har pågått ett par år och som är mycket viktigt. Jag noterade i debatten att både Nic Grönvall och Hadar Cars hoppas på att GATT-överenskommelsen skall ge bättre tillgång till bra livsmedel till lägre priser och att det skall bli tillfredsställande för de svenska odlarna att komma ifrån resonemanget om subventioner, stöd och orealistiska priser. Jag skulle faktiskt vilja uppmana er att använda er vältalighet till att tala med era egna jordbrukspolitiker och försöka få dem att anta denna öppenhet mot nya avtal och prissättningssystem, som hjälper till att göra världshandeln friare för jordbruksprodukter. Vi skall hjälpas åt att ge våra duktiga och effektiva jordbrukare i Sverige en chans att bli aktörer på världsmarknaden på lika villkor i förhållande till andra länders yrkesbröder. Men jag måste konstatera att partisynpunkterna på detta område skiljer sig betydligt mellan jordbruksutskottet och näringsutskottet. Det är viktigt att vi också tar upp den s.k. sociala dimensionen. Det är 2gentligen ett något diffust samlingsbegrepp för strävandena inom EG att få ned en hel del av det som gör tillvaron tryggare och säkrare för medborgarna. Vi måste i förhållande till EG försvara våra nordiska socialförsäkringssystem vid föräldraskap, sjukdom och ålderdom. Det är ju generella välfärdssystem här i Norden, inte direkt anordnade av arbetsgivarna, som ofta är fallet i EG, utan betalda av samhället med arbetsgivarnas hjälp. Vi måste också försvara våra hårda miljökrav och arbetsmiljökrav, när vi skall förhandla om olika handelsbestämmelser mellan EG och Norden. De nordiska länderna är ju inget slutet handelsblock utan ett område med mycket nära samarbete, med öppna fönster mot vår omvärld. Vi har ingen överstatlighet i våra beslut, men vi enas om samarbete. Ändå har Nordiska rådets presidium och olika utskott i Nordiska rådet besökt — och fått besök av — EG-grupper, bl.a. den speciella nordiska delegationen i EG-parlamentet, och fört samtal om våra värderingar och våra resultat. Det är också intressant att konstatera att det nordiska fortfarande har mycket stor betydelse för EG-landet Danmark. Nordiska företags investeringar i Danmark är exempelvis större — och har större betydelse — än investeringar och fusioner som görs av företag från EG-länder. Den nordiska dimensionen finns alltså också med bland EG-länderna. Jag tycker att den enormt stegrade takten när det gäller fusioner mellan nordiska företag är viktig i det här samarbetet. Nu arbetar vi alltså inom Nordiska rådet för att med olika program och handlingslinjer följa upp de nordiska ländernas strävanden till ökat samarbete med Västeuropa. Jag finner att den handelsdeklaration som vi har fått i dag till fullo tillfredsställer mig på det området.

Fru talman! Genom min vilja att vara artig mot statsrådet Anita Gradin för en stund sedan missade jag min replik med anledning av Lennart Petterssons första anförande. Och eftersom jag inte vill vara oartig mot näringsutskottets ordförande har jag begärt ordet för att ta igen skadan. Lennart Pettersson sade apropå GATT-samarbetet att man måste ta och gei ett internationellt samarbete. Samma sak gäller givetvis EG-samarbetet. Det har, tycker jag, under debatten här klarnat att om vi skall samarbeta, så måste man ta och ge; allting har ett pris. Därför skall vi diskutera vad vi skall ta och vad vi skall ge, konkret. Miljöpartiets kritik mot regeringens och riksdagsmajoritetens linje i EG-samarbetet är ju att man mer eller mindre har sagt att vi skall ta allt, utom när det gäller utrikespolitik och försvar. Det har blivit en fråga om samverkan eller kapitulation. Vi är alltså från miljöpartiets sida både när det gäller GATT-samarbetet, det globala samarbetet, och när det gäller samarbetet med EG -— och för övrigt med hela Europa — inställda på att samverkan är bra men att kapitulation är någonting dåligt. Vi försöker få denna kammare att förstå att man måste fråga sig vad mänskligheten egentligen håller på med. Vad är det som handeln breder ut? Välfärd i många fall — ja, men i lika många fall ofärd. Jag försökte i mitt tidigare anförande klarlägga den ofärd som handeln också breder ut — utarmning och miljöförstöring. Därvidlag är det industriländerna som framför allt är initiativtagare och förbrukare. Sedan sade Lennart Pettersson apropå jordbruket att vi förhoppningsvis får lägre priser och att det blir möjlighet till export för de effektiva lantbrukarna. Miljöpartiets uppfattning är att man under hela efterkrigstiden har drivit fram ett oekologiskt jordbruk här i Sverige, en specialisering som har varit skadlig och som vi nu börjar skörda följderna av i form av diverse miljökatastrofer. Jordbruket är en stor källa till algblomning och säldöd. Därför måste vi fråga oss: Hur skall vi i denna situation, med dessa nya GATT-regler, kunna utveckla ett mera allsidigt, mindre industrialiserat och mera ekologiskt jordbruk? Det är ett skadligt jordbruk vi har. Somliga gårdar är helt specialiserade på sädesproduktion, medan andra producerar 1 000 svin om året, osv. Det är ekologiskt förkastligt. Hur skall vi reformera detta ekologiskt förkastliga jordbruk, samtidigt som vi skall upprätthålla GATT-reglerna? Det är den frågan som jag våndas med och som jag icke har något svar på. När det gäller kapitalets rörlighet har jag flera gånger tidigare sagt att den skuldkris som i-länderna lider under, och som hela världsekononin hotas av, är ett enastående klart demonstrationsexempel på hur kapitalets totala frihet kan ställa till med långsiktiga skador. Det är händelser som inträffade under 70-talet som man nu skördar följderna av. Jag tycker alltså inte att vi i Sverige har anledning att rasera den handlingsfrihet på det ekonomiska och monetära området som vi har, innan vi har sett åtminstone någonting av de skyddsnät som Lennart Pettersson och Anita Gradin talar om att vi skall bygga upp i samarbete med fackföreningsrörelsen och socialdemokratin i andra länder. Jag tycker att man bör börja med den uppbyggnaden och tala om hur det skall se ut, innan man raserar det lilla som finns kvar av självständighet när det gäller monetär politik.
Fru talman! Hövligheten kräver ju att jag svarar Lars Norberg. Jag skall göra det helt kort. Socialdemokratins linje i EG-frågan är: Kapitulation — nej. Nära samarbete —- ja.
Fru talman! Till Lars Norberg vill jag säga att frågan hur vi skall reformera jordbrukspolitiken med anledning av GATT-bestämmelserna kommer vi att diskutera här i riksdagen när vi skall ta ställning till den nya propositionen om prisreglering på jordbruksprodukter. En hel del av dessa bestämmelser kommer ju också att diskuteras den 18 maj i samband med debatten om livsmedelskontroll. Jag tycker alltså att vi kan vänta med debatten till de tillfällen när vi har att ta ställning till frågorna i hela deras vidd.
Fru talman! Det var, Lennart Pettersson, i och för sig tillfredsställande med svaret: samarbete — ja, kapitulation — nej. Nu rör vi oss i alla fall i någon mån i samma riktning. Sedan beror det då på hur intensivt samarbetet skall vara och vad som menas med kapitulation. Det bör vi gå igenom punkt för punkt. Men så såg väl inte riksdagens beslut i fjol ut. Till Grethe Lundblad vill jag bara säga att vi givetvis med glädje skall komma tillbaka till dessa frågor i den jordbrukspolitiska debatten.